Herr talman! Jag har inte sagt att datainspektionen kommer att få disponera överskottet. Jag säger att den möjligheten finns. Det framkommer i betänkandet och i vår reservation, och förslaget behandlas för närvarande av regeringen. Jag kan inte stå här och föregå ett regeringsbeslut. Det är upp till regeringen att besluta. När datainspektionen vände sig till den socialdemokratiska regeringen fick man över huvud taget inga svar. Frågan bereds av den sittande regeringen. Jag kan lova att svar kommer att lämnas. Men vad svaret skall innehålla kan jag inte säga nu -- som de flesta väl förstår. Vidare har vi frågan om tillsynsarbetet. Vi kan vara överens om att det arbetet inte har fungerat på flera år såsom det egentligen skulle göra. Det är därför frågan behandlas i datalagsutredningen, dvs. att det måste bli en annan inriktning så att det inte blir en enorm kontrollapparat. Jag tror att vi är överens om att denna apparat inte skall växa hur mycket som helst. Den skall finnas i ett mindre omfång. Jag tyckte mig också förstå att datainspektionen, när inspektionen besökte konstitutionsutskottet, ansåg att kontrollen skall utföras i en något mindre omfattning. Men en prioritering måste ske av vad som skall göras. I dag finns ett enormt mörkertal när det gäller personregister. Det finns kanske 300 000, en del säger ända upp till 500 000, personregister i Sverige, varav 40 000 finns anmälda hos datainspektionen. Därför är det angeläget att det finns möjlighet att utöva tillsyn i de särskilt känsliga registren. Därför får frågan om tillstånd stå tillbaka. Jag tror att vi kan vara överens om den saken. Frågan är hur tillsynen skall organiseras framöver. Jag tycker inte att vi nu skall binda upp oss för att fast personal skall anställas och nya lokaler anskaffas -- som avsikten är med förslaget från inspektionens sida och som Kurt Ove Johansson backar upp. Vi i Folkpartiet liberalerna tycker att det är dumt att göra så när ändå inriktningen på inspektionens verksamhet skall ändras.

Herr talman! Jag återgår igen till stycket högst upp på sidan 4 i betänkandet. Där står: ''Av skrivelsen, som är föremål för överväganden inom regeringskansliet, framgår att tidigare skrivelser -- 1989 och 1990 -- angående disposition av tidigare överskott inte slutbehandlats.'' Det är den text som också Kurt Ove Johansson står bakom. Vidare har vi frågan om mörkertalet. Visst är det otillfredsställande. Det är just därför som frågan behandlas nu. Jag tycker att det är en viktig fråga om vi skall överge anmälningsplikten. Jag har inte tagit slutlig ställning i den frågan. Skall vi slopa tillståndsgivningen och i stället ha något slags anmälningsplikt och satsa resurserna på tillsyn? Men under tiden att vi diskuterar dessa frågor och kommer fram till hur vi vill ha det, är det väl dumt att binda sig i fasta utgifter för utökad personal -- det är fråga om tre tjänster -- plus ytterligare lokaler. När kravet på tillsyn ändå inte har uppfyllts såsom vi skulle ha velat ha det, kan vi väl ha litet is i magen och vänta tills dess vi vet hur det skall bli. Sedan kan vi komma överens om vilken organisation som behövs. Sedan har vi de 0,5 %. Det finns väl också möjligheter att från inspektionens sida göra vissa rationaliseringar. Hittills har vissa förändringar kunnat göras, och vi utgår från att det fortfarande finns utrymme för rationaliseringar.

Herr talman! Inger René har fel också när hon säger att tillsyn inte ger några nya pengar till datainspektionen. Jag fick intrycket att tillsyn bara kostar pengar. Det är alldeles uppåt väggarna fel. I datainspektionens styrelse vet vi att det de gånger vi har vidtagit tillsynsåtgärder har lett till att många av de svarta områden som Ingela Mårtensson tidigare pratade om har kommit i dagen. Det har inneburit att många ansökningar har kommit in, där man har begärt tillstånd. Egentligen vet Inger René inte vad hon pratar om. Det är alldeles uppenbart att hon har fel på denna punkt. De som representerar regeringssidan i denna debatt skulle lyssna litet mer på vad de personer som representerar dem i datainspektionen har sagt i denna fråga. Lyssna på dem som har haft möjligheter att följa denna verksamhet, så skall ni se att vi är ganska ense om att en ökad resursram för datainspektionen verkligen är väl använda pengar. Jag vill påstå att en väl avvägd resurstilldelning till datainspektionen också i hög grad bidrar till en förbättring av ekonomin i samhället. Genom att man tar datateknik till hjälp kan man göra omfattande besparingar inte minst i den offentliga verksamheten. Om datainspektionen inte får tillräckligt med resurser får den vänta med att ta nya system i drift som är billigare och som skulle kunna spara många slantar för kommuner och annan offentlig verksamhet, och även för privat verksamhet för den delen. Jag vill påstå att en satsning av det slag som vi i utskottsmajoriteten föreslår skulle vara väl använda pengar, som skulle få stor betydelse för samhällsutvecklingen också från ekonomisk synpunkt.

Herr talman!

Ni vill för er del ta bort 0,5 % av datainspektionens nuvarande resurser. Att med det som utgångspunkt hävda att man skulle kunna klara både tillsyn och att inom en rimlig tid behandla ansökningar om tillstånd är alldeles felaktigt. Jag kan bara uttrycka förhoppningen att denna kammare ställer upp på utskottsmajoritetens förslag. Datainspektionen behöver dessa resurser för att leva upp till ett rimligt tillsynskrav och till de krav som denna kammare har ställt på inspektionen.

Fru talman! Ny demokrati och Ian Wachtmeister har fört in ironi, sarkasmer och skämt i den politiska debatten kanske mer än någon annan. Man kan säga att den traditionen fortsätter i just detta ärende. När jag lyssnade till Ian Wachtmeister undrade jag om det möjligen finns en diskrepans mellan reservationens formuleringar och hans egna åsikter i denna fråga. Jag fick inte det hela riktigt klart för mig. Ian Wachtmeister utgick från att han ville tillstyrka reservationen, och jag får väl utgå från att den gäller som utgångspunkt för denna debatt. Att stödet till de politiska partierna skulle uppgå till 800 milj.kr. är helt felaktigt. Jag har tittat på siffrorna. De framgår för övrigt av propositionen om det kommunala partistödet, som vi antog här i höstas. Jag har sett på beloppet för 1991 till kommuner och landsting och de belopp som föreslås för budgetåret 1992/93 på den statliga sidan, som inkluderar partigruppsstödet här i riksdagen, och jag kommer inte upp till mer än 561,9 milj.kr. Det är en bra bit ifrån 800 milj.kr. Det gäller att ha litet rimliga proportioner på siffrorna, för att citera reservationen. Det gäller att försöka ansluta siffrorna till verkligheten. Det har man inte lyckats med i reservationen. Det intressanta är också att man i reservationen ansluter sig till principen att det skall finnas ett partistöd. Det skulle man inte kunna tro när man lyssnar till Ian Wachtmeister, att det är en viktig princip för partiet. Det står klart och tydligt i reservationen: ''Ett måttligt och välmotiverat partistöd skulle säkert stödjas av en majoritet av väljarna.'' Då kommer vi in på en debatt som inte handlar om principerna utan om rimliga proportioner. För min del anser jag, liksom utskottsmajoriteten, att det nuvarande stödet är väl avvägt. För min personliga del skulle jag kunna diskutera förändringar för partier som har mindre än 4 % av väljarna, om man skall ha en regel om 2,5 % för statligt stöd eller om gränsen skall dras vid 1 %. Det förslag som nämns i reservationen, att man skulle ge stöd till partier som får 1 % i opinionsundersökningar, är ett stort skämt. Hur skulle man formulera en lagstiftning på denna punkt? Skulle man tala om vilka institut som vi kan utgå från? Skulle man i lagtexten föreskriva vilka kriterier som skulle gälla, hur stort underlaget skulle vara osv.? Skulle man också föreskriva vilka partier som skulle få valsedlar? Jag representerar ett litet lågstatusparti och vet att under en stor del av vårt partis historia förekom vi inte på institutens valsedlar. Man fick fylla i blanka valsedlar. Detta är en helt orimligt konstitutionell konstruktion, att utgå från opinionsundersökningar för statligt partistöd. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Fru talman! Ingvar Svensson menar att vi har använt oss av sarkasmer och annat i dessa sammanhang. Det är alldeles riktigt, och det behövs i allra högsta grad. När det gäller beloppen hoppas jag att alla observerade att partistödet bara var 561 milj.kr. Det skulle vara ''bara'' i så fall. Jag vill påstå att det beloppet är fel. Det tror jag att Ingvar Svensson vet om. Man har där nämligen bara tagit med vissa belopp. Man har inte tagit med gratishyror, löner till folk som är politiska sekreterare och allt vad det heter. När jag säger en miljard är det ett ganska konservativt framräknat belopp för hela landet, för kommuner, landsting och riksdag. Det är alltså inte ''bara'' 561 miljoner, och för övrigt är det heller inte så litet. Vi har sagt att vi tror att folk accepterar ett måttligt partistöd. Detta är just vad jag sade tidigare, nämligen att det gäller att föregå med gott exempel. Vi måste visa att vi inte rullar oss i en massa pengar och har en massa löjligt stora organisationer. Vi måste vara effektiva. Vi lever på andra människors pengar. Med en halvering av partistödet tror jag att vi skulle visa vägen, det vidhåller jag. Ingvar Svensson sade att 1 % var ett stort skämt. Det var ju trevligt att höra att Ingvar Svensson tyckte att något i detta var roligt. Men enprocentsgränsen är inte alls något skämt. Kds vet och vi vet att fyraprocentsgränsen och de bestämmelser som finns i dag ger en utomordentlig möjlighet att sätta sig på de partier som vill lägga sig i leken. Om vi är för en levande demokrati är vi givetvis för ett stöd till politiska rörelser som kommer i gång i stället för att utnyttja våra 561 miljoner eller 1 000 miljoner till att trycka ner dessa rörelser och säga till dem att de inte får något stöd eftersom också de börjar bli litet av elefanter. Vi tycker därför att detta är en bra metod, och vi har föreslagit att partierna skall ha 1 % av väljarstödet och att det skall ha fastställts i tre på varandra följande opinionsmätningar. Om det villkoret är uppfyllt finns denna företeelse, och partiet skall då ha möjlighet att konkurrera med övriga. Konkurrens på lika villkor gäller i samhället, säger vi, och det säger också många av regeringspartierna. Konkurrens på lika villkor skall också gälla inom politiken.

Fru talman! Debatten handlar om vad som är måtta och vad som inte är det. Om man räknar in diverse tjänster, hyror och annat är det aktuella beloppet en miljard. Många har räknat på detta, så jag tror inte att vi här behöver bråka om det -- vi kan möjligtvis göra det privat om herr Svensson vill. Men det spelar inte någon större roll om det är fråga om 1 000 miljoner eller 900 miljoner -- det är på tok för mycket. Vi i Ny demokrati, som också är ett politiskt parti, som också har kostnader och som också är belastade med diverse utgifter föreslår att beloppet dras ner till hälften. Jag kan garantera att väljarna skulle applådera om riksdagen kunde föregå med gott exempel och göra detta. Sedan till frågan om 1 % och opinionsmätningar. Gamla val är gamla. Det är under mandatperioderna som nya opinioner dyker upp, och då skall vi som sitter i riksdagen inte vara så rädda för dessa nya opinioner att vi använder våra pengar till att sätta oss på dem. Vi tycker att vi skall vara litet flotta. Man kan mycket väl mäta detta. Något utskott i riksdagen kan säkert tala om precis vilken fråga folk skall svara på för att man skall få fram de uppgifter man behöver. Vi har sagt att ett parti som i tre på varandra följande SIFO mätningar eller någon annan form av mätningar får minst 1 % kommer med och får stöd för att delta i valkampen. Jag tycker faktiskt att det är fair play. Vi får inte vara för konservativa. Jag tycker att i alla fall Ingvar Svensson här verkar litet rädd för att det skall komma något nytt. Men det skall man ju inte vara i en demokrati. Det är ju tvärtom det som är det intressanta. Det gamla som bara går av sig självt är väl inte så väldigt intressant.
Fru talman! Det är då bara att konstatera att Ny demokrati förespråkar statligt legitimerade opinionsinstitut. Skulle vi genomföra en neddragning till hälften av de nivåer som gäller i dag, får vi kanske göra som Ny demokrati, dvs. skicka våra valsedelsförsändelser via Baltikum.
Fru talman! Det tycker jag faktiskt att ni skall göra! När vi gjorde det gav vi massvis med människor där borta arbete. En hel del människor kunde jobba i 14 dagar. Det var ett mycket bra sätt att agera. Att mäta upp 1 % i en opinionsmätning är inget problem såvida man inte vill göra det till ett problem. Släpp taget om bordskanten, och bit inte fast er utan låt de andra, vilka de nu är, komma in! Det kan ju tänkas vara ett kvinnoparti, och då kommer ni att ligga jättetaskigt till om ni har försökt stoppa dem. Tänk om en massa rasande kvinnor kommer in här efter nästa val i stället för Ny demokrati, som kom den här gången!

Fru talman! Jag skulle vilja tala om skatten och betydelsen av att den visas. Rent allmänt sett gäller det att veta vad man gör, att känna till fakta och att se till att folk inte blir förda bakom ljuset av sina valda ombud. Det svenska folket betalar mer skatt än något annat folk. Då måste det ju också vara väligt intresserat av att dessutom känna till hur, var, när och varför alla dessa pengar används. Anställda skall givetvis veta vad de själva kostar ur arbetsgivarens synpunkt. I stället har facken försökt förbjuda arbetsgivarna att informera om löneskatt och arbetsgivaravgifter. Sådant skall så att säga smygas i väg. Konsumenterna blir bara, om de är väldigt uppmärksamma, upplysta om själva momsen, men de vet ingenting om de särskilda varuskatterna -- om bensinskatt, tobaksskatt, spritskatt, maltskatt, energiskatt, reklamskatt, fordonsskatt, kilometerskatt osv. Konsumenterna säger t.ex., för att här använda ett djärvt ord i sammanhanget: Oj, vad brännvinet har blivit dyrt! -- Och då tror de verkligen att brännvinet har blivit dyrt, men så är det inte, utan det är skatten som har höjts. Jag tycker att i ett högskattesamhälle där man har ambitionen att sänka skatten skall man verkligen också tala om för alla hur hög den är, var den ligger osv. Sedan kan folk själva avgöra om man skall tycka att skattenivåerna är lämpliga. ''Därav skatt'' vore en ärlig information till konsumenterna. ''Därav skatt'' vore också ett mycket bra tillägg vid utbetalning av lön. Det finns, som ni vet, när det gäller löneutbetalandet två sorters skatter: dels den som dras på löneutbetalningsdagen och som det lämnas information om, dels den som företagen får betala. Det här är givetvis obehagligt för högskattesamhällets tillskyndare. Man vill nämligen uppenbarligen smyga med skatten för medborgarna. Av de sammanlagt litet drygt 800 miljarder kronor -- 800 000 miljoner -- som svenska folket på ett eller annat sätt betalar in i skatt är 290 miljarder -- alltså 290 000 miljoner -- synliga. Det andra är icke synligt, utan finns bara inbakat i andra siffror. Fru talman! Det är ofta skumt när man inte ser. Jag vill därför yrka bifall till reservation 3 vid mom. 10

Fru talman! Jag vill något kommentera det som Tage Påhlsson sade om vår reservation.

Nu försöker man fördela de här resurserna mellan de olika länsskattemyndigheterna, och man har då sagt att ingen länsskattemyndighet får förlora mer än 5 %. Genom det får Stockholm, som enda länsskattemyndighet, en resultatökning med 1,7 % eller 12 milj.kr. Det här innebär att det kommer att ske uppsägningar och varsel av ca 200 personer med en ojämn fördelning. Nu måste jag i ärlighetens namn säga att även vi gick in för besparingar, men det var besparingar i kombination med andra åtgärder. Det var åtgärder som försvårade skatteundandragande. Jag har en sammanställning som visar att vi under de nio år som vi hade regeringsansvaret kunde anvisa 36 olika åtgärder mot skattefusk, skatteflykt och skatteplanering. Märk väl att Moderaterna vid varje tillfälle gick emot våra förslag. Centern sade nej till 10 av de 36 förslagen, och Folkpartiet sade nej till 13 av dem. I ett sådant läge som vi har i dag, med en moderatdominerad regering, kommer man inte att aktualisera några som helst förslag för att hejda den här utvecklingen.

Fru talman! Bruno Poromaa kommer med en del siffror som jag inte direkt kan verifiera. Minskningen på 50 miljoner får stå för honom. Det förenklade skattesystemet kommer att medföra en betydande rationalisering i handhavandet av deklarationer och annat, och det kommer att märkas, då man får resurser över. Detta ingår i hela paketet. Det gäller alltså att omfördela resurserna inom skatteförvaltningen. Apropå Lars Bäckströms brandtal kan jag passa på att nämna att det inte är så illa som han får det att låta. Det finns ganska goda möjligheter att granska deklarationer även i dag. Jag kan dessutom mämna att jag har många års erfarenhet som skattefunktionär, som taxeringsnämndsordförande, och jag vet vilka resurser man hade förr och hur man arbetade. Det har aldrig varit aktuellt att granska varje deklaration, vilket jag hoppas att Lars Bäckström inte anser.
Det finns möjlighet att replikera Lars Bäckström senare.
Fru talman! Jag ber om ursäkt. Jag vill återigen peka på att det förenklade skattesystemet och de rationaliseringar som kommer att göras i det sammanhanget är det som skall vara avgörande i fråga om att skapa mera resurser. Utskottet har också den uppfattningen att den ekonomiska brottsligheten skall bekämpas.

Fru talman! Tage Pålsson säger att det finns en bred uppslutning här i kammaren om att bekämpa ekonomisk brottslighet -- det tror jag alldeles säkert. Jag tror att det egentligen finns en mycket bred majoritet för det. I all synnerhet tror jag att jag och Tage Pålsson är ense om det. Men Tage Pålsson sitter ju på en regeringsmajoritet, och jag tror inte att den breda enigheten sträcker sig så att säga ända ut till alla kanter. Det är väl det som är problemet med den här regeringen. Om jag minns rätt hade moderaterna 36 gånger gått emot åtgärder mot skatteundandragande enligt de siffror som redovisades. Det är där problemet ligger med den regering vi har just nu. Det är riktigt, som Tage Pålsson säger, att vi inte skall överdriva. Jag sade i mitt anförande att vi inte skall hamna i ett överdrivet kontrollsamhälle. Litet sifferexercis: Skillnaden mellan vad riksskatteverket begär och vad regeringen anvisar är ungefär 90 miljoner, när det gäller skatteförvaltningen 70 miljoner -- det finns olika sätt att räkna. Vi har anvisat 25 miljoner. Inte ens vi går dem alltså fullt ut till mötes. Men det är en miniminivå. Om det vore så, Tage Pålsson, att kontrollverksamheten under förra året hade gått ned med 20 %, om det vore så att man hade en beloppsgräns på 10 000 kr. och inte brydde sig om det som understeg det beloppet, skulle Tage Pålsson då anse att man skall dra ned kontrollverksamheten genom att minska antalet handläggare med 200, som Poromaa sade -- i handlingarna skriver riksskatteverket att 150 handläggare försvinner. Skulle Tage Pålsson vilja minska en kontrollverksamhet som redan under föregående år har minskat med 20 %? Nu säger inte jag att det är så, men tänk om det vore så! Och tänk om det är så! Kan man då dra ned på verksamheten och kontrollnivån ytterligare? Jag undrar vad Tage Pålsson anser om det. Det är det här som är det viktiga. Därför måste vi anslå de här Det finns ett ytterligare skäl: Tidigare föreslog vi från skatteutskottet i samband med kompletteringspropositionen 25 miljoner till Stockholm. Sedan drar man tillbaka det extra anslaget och säger att Stockholm skall lösa det här genom att ta från andra förvaltningar, alltså fylla hål med hål. Det går ju inte. Det är, som Bruno Poromaa här redogjorde för -- jag behöver inte upprepa det -- redan så ansträngt. 25 miljoner är den miniminivå som behövs för att upprätthålla en godtagbar nivå och inte ytterligare dra ned på den redan neddragna kontrollverksamheten.

Fru talman! Tage Påhlsson talar om det statsfinansiella läget. Det är ansträngt -- det kan vara riktigt. Men nya handläggare inom skatteförvaltningen innebär ju ingen nettokostnad för staten. Tvärtom -- handläggarna går garanterat med vinst, Tage Påhlsson; det vet ju ni också. Tage Påhlsson säger ju att han har erfarenhet från skatteförvaltningen. Men Vänsterpartiets krav innebär ingen utökad verksamhet. Vårt krav betyder bara att man behöver säga upp färre handläggare än med regeringens alternativ. Vi utökar inte verksamheten -- vi minskar den något mindre än vad regeringen gör. Även vårt förslag innebär ju en neddragning jämfört med vad riksskatteverket anser är nödvändigt. Riksskatteverket säger att man med dess eget budgetförslag, som innebar att man begärde mellan 70 och 90 miljoner mer, drar ned med 150 årsarbetskrafter. En av orsakerna är att man redan har lokalkostnader för budgetåret 1992/93 med 100 milj.kr. mer. Man kan inte rationalisera bort lokaler som man redan har hyreskontrakt på -- det är en omöjlighet. Det är riktigt att man med ett enklare skattesystem kan sänka kostnaderna på sikt, men just nu finns ju inte de rationaliseringsvinsterna -- men det är ändå just nu som ni gör besparingarna! Poängen i mitt resonemang är att man på sikt kan spara pengar, men då får man först låta verksamheten sätta sig. I år får man en ny organisation och ett nytt skattesystem, man tar in folkbokföringen och man flyttar om, samtidigt som man redan har dragit ned, och ni vill fortsätta att dra ned ytterligare. Det är inte en ansvarsfull politik. Sedan tror jag att intresse finns i hela utskottet, men det råder ju inte total enighet -- då hade det inte funnits reservationer. Det är det som är den springande punkten. Intresset finns men inte handlingen. Och intresse är nog bra, men det är ju ingen förlovning att man är intresserad -- det är handlingarna som räknas i politiken, inte bara viljan, även om den är en förutsättning för handlingarna. Så, Tage Påhlsson, i kompletteringspropositionen finns möjlighet att göra bättre ifrån sig.

Fru talman! Man blir fullständigt förvirrad i den här lokalen. Här står Bäckström och kritiserar Ny demokrati för att vi inte är intresserade av att sätta åt dem som gör svarta affärer. Jag är väl en av dem som verkligen har fört fram kritik när det gäller både taxi och restaurangbranschen, där man faktiskt tvingas att göra svarta affärer. Och varför? Jo, idiotiska politiska beslut. Det fordras naturligtvis folk på skatteförvaltningen -- det inser jag också -- men det är ju inte det som är skälet till att det har blivit så här. Man blir fundersam när man vet att representanterna för både Centerpartiet och vpk har avstyrkt den motion som jag och Widar Andersson har väckt och som faktiskt handlar om avancerat skattefusk. Där är det inte fråga om några futtiga miljoner utan om 4--5 miljarder. Om jag uppfattade det rätt sade herr Bäckström följande: Skatt utan kontroll är kollekt. Han propagerade också för att man skulle ha kontroll. Jag brukar anföra ett paradexempel som jag tycker är mycket bra. Jag vet att det ibland anses fult att angripa någon som inte kan gå i svaromål, men i det här fallet behöver han faktiskt inte göra det -- han har redan gjort det. Jag tänker på François Bronett. Han har aldrig betalat skatt i Sverige eller någon annanstans, och det vet alla myndigheter. Man har i Sverige försökt lösa det problemet sedan 1983, har det sagts -- det är alltså i nästan tio år -- men har inte lyckats. Det är väldigt underligt; i Norge har man klarat det här, i Danmark och Finland har man också klarat det, men inte i Sverige. Det är häpnadsväckande när man vet att det är 20 000--25 000 andra som gör på samma sätt som François Bronett. Jag vet inte om lägenhetsregistrering är det enda sättet. Men jag och Widar Andersson tog kontakt med skatteförvaltningen i Stockholms stad och frågade hur man skall göra för att komma åt det här problemet. Det är faktiskt deras förslag. Det här var den enda möjligheten att se till att dessa människor betalar skatt. Det är ganska fantastiskt att man kan gå ut till svenska folket och säga att det gäller att vara lydig, betala skatt och sköta sig, när man låter en grupp människor fungera på det här sättet -- så öppet och så fräckt. Man kommer alltså att legalisera skattefusk på det här sättet. Jag vet att den här motionen inte kommer att gå igenom. Men jag kommer att starta något annat. Som riksdagsman kommer jag att lära varenda företagare i Sverige att göra exakt samma sak. Ni kommer inte att få in en krona i fortsättningen. Det här kommer också att göra mig till miljonär. Jag kommer nämligen att ta betalt för den här tjänsten. Det är mycket enkelt. Man har jagat våra tennisspelare så att de måste bo i andra länder. Men dessa människor har man struntat totalt i. Jag förstår inte hur vpk och Socialdemokraterna kan gå ut och snacka om solidaritet i den här frågan och att alla skall ha samma möjligheter. När registreringen kom på tal började man genast snacka om ett kontrollsamhälle. Jag vet att jag inte är för detta. Det är riktigt, och Ny demokrati tycker att det är fel med onödig kontroll. I det här fallet är det faktiskt inte onödigt. Jag kan inte förstå hur man kan säga till pensionärerna som knappt klarar sig i dag att det inte finns några pengar. Jag kan inte heller förstå att regeringen så fullständigt kan göra barnbidragsfrågan till en så stor fråga. Det gällde kanske mellan en och en halv miljard och två miljarder. Man pratade t.o.m. om regeringskris. Men samtidigt blundar man för det enorma skattefusket som sker på det här fräcka sättet. Det slår alla rekord. Som sagt skall jag se till att det här blir möjligt för alla. När skall man införa möjligheter för svenska arbetare att kunna deklarera på heder och samvete utan att någon kan kontrollera att det är riktigt. Det är faktiskt så det går till. Hela svenska folket skall ha samma möjligheter och inte bara de 20 000-- 25 000 killarna som har lärt sig systemet. Dessutom handlar det om bidragsfusket som är ganska stort. Man tycker att det inte är någonting, men det är faktiskt fruktansvärt. Det är en av orsakerna till att vi i dag har en främlingsfientlighet. Man vet att det finns människor som inte ens bor i Sverige som kvitterar ut 30 bidrag på samma lägenhet utan att någon kan göra någonting. Jag påstår att det är anmärkningsvärt om man avslår detta förslag, vilket man förmodligen gör. Men det händer så mycket konstiga saker i den här kammaren att jag inte blir förvånad. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till reservation

Fru talman! Det händer mycket konstigt i kammaren. Det hände konstiga saker även innan Ny demokrati kom hit. I våras var en likartad fråga uppe där jag som vänsterpartist -- det heter Hegeland, som tog upp det här problemet. Motionären menade att kommunen skulle ha rätt att överklaga folkbokföringsskrivningen. Hugo Hegeland och Vänsterpartiet stod ganska ensamma i den här frågan. Skatteutskottets nuvarande ordförande gick t.o.m. upp och sade att han var glad att han inte längre var släkt med ledamoten Hegeland som hade gjort så här. Det hände i våras. Vi har tagit upp problemet, tänkt på det och försökt åtgärda det. Vi kanske kan få en ny stödpatrull för den här idén och få en verklig möjlighet att överklaga folkbokföringsskrivningen. Den finns inte i praktiken i dag. Däremot vill jag inte gå så långt som föregående talare, eftersom jag tror att det kan leda till integritetsproblem, men det är en annan sak. Sedan till den mera allmänna frågan om skatteundandragande och om det beror på skattetrycket etc. Jag har frågat företrädare för OECD om det finns några internationella studier, empiriska eller teoretiska, om att det finns ett sådant samband. De svarar nej och att det i varje fall inte finns inom OECD:s arkiv. Jag har också frågat riksskatteverket om det finns några sådana studier, och man svarar där nekande. Däremot är det en spridd tro att det är så här, men det är också mest en tro.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är inte ofta man erkänner att man lämnat fel uppgifter i en interpellation. Det var bättre att jag hade fel än att tullen hade dåliga resurser. Men det finns, herr talman, en förklaring. I ett stort nyhetsinslag i TV i södra Sverige för några månader sedan talade man om från tullen i Ystad, att det var mer eller mindre fritt fram när det gällde att komma in till Sverige den vägen. Detta fick stort genomslag i pressen, och t.o.m. norska massmedia och den norska tullen började ställa litet besvärliga frågor. Nu är det bra att detta har rättats till, och jag tycker att det är en bra förklaring och en bra beskrivning som statsrådet i dag har gett när det gäller den svenska tullens möjligheter att arbeta och agera. Det var skillnad, måste jag tyvärr säga, när Bengt Westerberg häromdagen var ute och retade upp framför allt tullarna i Trelleborg i ett ämne som han tydligen inte är lika insatt i som statsrådet Det finns en del skönhetsfläckar. De mobila styrkorna är bra, men de är låsta vid ett schema under ganska lång tid. Vad man t.ex. vill ha i Trelleborg är möjlighet att disponera den ordinarie personalen på bättre sätt än man kan göra i dag. Det samarbetsavtal mellan Sverige och Polen som statsrådet talar om är, om man skall var ärlig, ännu så länge inte mer än ett avtal på papperet. Polen är en ny, ung nation, och det finns språkproblem som gör att det inte ännu har fungerat. Vi kan bara hoppas att det blir bättre framöver. Här finns en del problem som kanske främst är interna tullproblem och som väl inte riksdagen skall lägga sig i, men som det ändå kan vara bra att aktualisera. I Trelleborg har man t.ex. 156 tjänster, men bara 145 har besatts. Man får inte pengar för de tjänster som är besatta, t.ex. för att kunna användas till övertidsinsatser, som är mycket effektiva. Framför allt tack vare att man fick ett extra anslag -- och kanske måste vänta på pengar långt in på hösten detta år -- lyckades man till stora delar stoppa den s.k. polacktrafiken. Polackerna åkte från Tyskland till Sverige och kom kl. 2 på natten. Då fanns det bara två tullare, och det var i stort sett fritt fram. Sedan satte tullen i Trelleborg in extra resurser -- för pengar som man ännu inte har fått -- och lyckades bekämpa den här verksamheten. Nu är det kanske en budgetfråga inom tullverket. Men jag tycker att tullverket bör skaffa sig en så pass modern budgetteknik att man kan vara mera rationell än vad man har varit tidigare. Herr talman! Vid mina kontakter med tullare och andra har jag fått förslag om att man skulle kunna effektivisera verksamheten litet bättre än vad som sker i dag. Man kan t.ex. låta passpolisen och tullen samarbeta och använda sin kapacitet bättre än i dag. Det är nu litet konstigt att när man kommer till Sverige skall man först visa sitt pass för en passpolis, sedan köra tio meter -- och så kommer det en tullare. Jag tycker att det finns skäl att utreda om man inte på något vis kan slå samman de här två funktionerna. Som ett ord på vägen kan jag väl säga att när Björn Eriksson var chef för tullen, var han mycket intresserad av att låta tullen överta passpolisens verksamhet. I dag är Björn Eriksson chef för rikspolisstyrelsen -- och är mindre intresserad av att ta initiativ i den här frågan. Herr talman! Jag tackar än en gång för ett bra svar.

Herr talman! Jag vill bara understryka att om det visar sig att man på något vis försämrar tullens förmåga att verka aktivt och effektivt krävs det betydligt större insatser på andra områden. För den svenska framtidens skull hoppas jag att Bo Lundgren har rätt när han försöker övertyga mig om, och kanske har övertygat mig om, att den framtida narkotikabekämpningen kommer att bli minst lika bra som den är i dag.

Herr talman! Hans Göran Franck har ställt följande frågor till mig. Hur bedömer regeringen utvecklingen i Ryssland och inom OSS? S:t Petersburgsområdet? Avser regeringen att ta nya humanitära initiativ? Herr talman! På historiskt sett mycket kort tid har Europa fått en ny och radikalt förändrad arkitektur till följd av omvälvningarna i Central och Östeuropa. Supermakten Sovjetunionen har upphört att existera. I dess ställe har Ryssland och ytterligare elva stater uppstått. Dessförinnan hade de baltiska staterna återfått sin frihet. Denna utveckling är givetvis mycket glädjande. Men att gå från kommunistisk diktatur till parlamentarisk demokrati och från planhushållning till marknadsekonomi är inte någon lätt process. De nya, självständiga staterna står i dag inför gigantiska svårigheter som de måste komma till rätta med. Demokratiska strukturer har ännu inte etablerats till fullo i alla delar av f.d. Sovjetunionen. I vissa fall har man nått ganska långt, i andra har man bara tagit de allra första stegen. Förekomsten av auktoritära, ibland nationalistiska och chauvinistiska strömningar är bitvis påtaglig. På många håll är försörjningsläget mycket svårt och sjukvården bristfällig. Miljöförstöringen är ytterst omfattande. En hög arbetslöshet håller på att växa fram. Den jättelika sovjetiska krigsmaktens framtid är oklar och på flera håll i Ryssland och övriga delar av f.d. Sovjetunionen har etniska konflikter brutit ut eller hotar att göra så. Av uppenbara skäl är människornas oro stor inför framtiden. Den bild som formas av detta slags uppräkning blir förvisso dyster. Situationen i Ryssland och övriga delar av OSS är också bekymmersam och innehåller risker för allvarliga konflikter och andra betydande bakslag. Men jag vill ändå varna för pessimism och uppgivenhet. Vid sidan av dessa nedslående tecken finns nämligen också en rad ytterst positiva tendenser. Till de viktigaste hör att de demokratiska krafterna fortsatt vinner terräng och beslutsamt genomför olika viktiga reformer. Inte minst gäller detta den politiska ledningen i Ryssland under president Jeltsin. Av största betydelse är likaså att en kraftfull ekonomisk reformprocess nu har inletts och börjat uppvisa positiva effekter trots problemens omfattning och att endast kort tid har hunnit gå. Tillsammans med Rysslands avsikt att minska sin kärnvapenarsenal utgör vidare Ukrainas och Vitrysslands utfästelser om att bli kärnvapenfria stater ett väsentligt bidrag till världsfreden. Det är vår förhoppning att även Kazakstan inom kort skall ta samma steg. Vi fäster samtidigt stor vikt vid att samtliga OSS-länder nu deltar i ESK-processen. Detta innebär inte minst att de därmed har gjort betydelsefulla åtaganden beträffande bl.a. Herr talman! Det är min bestämda övertygelse att Sverige och andra länder nu måste ta fasta på dessa hoppingivande tecken i stället för att hemfalla åt någon slags uppgivenhet. För att de människor i den numera upplösta Sovjetunionen som lidit under decenniers förtryck, men också för att våra egna efterkommande generationer, skall få ett liv i välstånd och trygghet, måste vi gemensamt försöka stödja utvecklingen i riktning mot demokrati och marknadsekonomi i de nya staterna. Världssamfundets uppgift är omfattande och bördan måste delas. Tillsammans med andra nationer kan Sverige lämna viktiga bidrag till processen. På kort sikt gäller det inte minst att göra insatser på det humanitära området för att lösa de mest akuta svårigheterna. I detta avseende utgjorde den internationella konferens om humanitärt bistånd som hölls i Washington i januari ett viktigt steg. Sverige deltog aktivt i konferensen och medverkar nu i de arbetsgruppper och de handlingsplaner som upprättades. Vi kommer på liknande sätt att deltaga i ett uppföljningsmöte i Lissabon senare i vår. De humanitära insatser som Sverige gör blir härigenom delar av en samordnad internationell aktion. Vi måsta självfallet vara beredda på ytterligare åtgärder av detta slag, bl.a. på det medicinska området. Med tanke på de stora stödbehov som Ryssland och de andra OSS-länderna har i dag, kan Sverige självfallet endast bidra med att försöka täcka delar av dessa behov. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att en miljard kronor avsätts per år under de närmaste tre budgetåren för samarbete med länderna i Centraloch Östeuropa. Trots att detta innebär en tredubbling jämfört med det hittillsvarande stödet, är resurserna begränsade och kräver prioriteringar. En sådan prioritering är att vi vill koncentrera vårt bilaterala stöd till länderna i vårt eget närområde, bl.a. till Baltikum och S:t Petersburgsområdet, där vi planerar att göra särskilda insatser på både kort och lång sikt. Till de typer av åtgärder som regeringen vill prioritera hör just sådant som kan främja demokrati och marknadsekonomi. Det svenska samhällets engagemang i dessa frågor har redan resulterat i en rad initiativ, där regeringen i sin tur har fattat beslut om finansiella bidrag så att projekten kan genomföras. Ett sådant projekt är den ekonomiska rådgivning som professor Anders Åslund vid Östekonomiska institutet sedan en tid ger den ryska regeringen. På flera håll inom regeringskansliet förbereds likaså insatser för att bistå med att bygga upp de olika institutioner och den lagstiftning som ett demokratiskt samhälle kräver. Jag kan också nämna den modellarbetsförmedling som AMS håller på att bygga upp i S:t Petersburg och det samarbete som har inletts för att öka säkerheten vid ett antal kärnkraftverk, bl.a. i Sosnovyj Bor utanför samma stad. Sverige medverkar också aktivt i den nya europeiska utvecklingsbanken EBRD. Herr talman! Låt mig här betona att det inte bara är regeringen som kan vidtaga åtgärder för att stödja demokrati och marknadsekonomi i Ryssland och andra länder i OSS. Värdefulla bidrag lämnas inte minst genom de parlamentariska kontakter som tas. Hösten 1990 anordnades t.ex. ett seminarium i Moskva om flerpartisystem. Flera av utskotten har besökt Ryssland, och nu senast besökte Hans Göran Franck själv tillsammans med ytterligare ett antal ledamöter Moskva och S:t Petersburg. Detta är ett viktigt sätt att förmedla kunskaper om demokrati och marknadsekonomi. Jag tror att betydelsen av dessa kontakter inte kan överskattas. Jag vill också samtidigt uppmana riksdagens olika partier till fortsatt och ökat samarbete med politiska partier i OSS-länderna. De demokratiska krafterna där behöver allt stöd som de kan få. I den fria västvärlden har vi tålmodigt byggt upp vår demokrati under loppet av decennier. Den tiden har man inte på sig på andra sidan Östersjön.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det utförliga svaret. Utrikesministern och jag är ense om det stora värdet av att upprätthålla breda politiska kontakter med Ryssland och andra länder i OSS. Det finns dessutom ett växande intresse i Ryssland att utveckla våra förbindelser. Sverige är ett land som många ryssar på olika områden vill få impulser och idéer ifrån. Men Ryssland och övriga OSS-länder har också mycket att ge Sverige i det mellanfolkliga utbytet, bl.a. på kulturens och vetenskapens områden. Det är här av stor betydelse för den fredliga utvecklingen i vår del av världen att våra ömsesidiga relationer är goda och vänskapliga. Svensk säkerhetspolitik -- alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig -- är i hög grad beroende av att det finns förtroendefulla och stabila relationer österut. I min interpellation framhöll jag att det finns både positiva och negativa tendenser i utvecklingen i Ryssland, det ledande landet i OSS. Av särskild betydelse är det att ge ett starkt stöd åt den demokratiska utvecklingen. Utrikesministern nämner förekomsten av auktoritära stämningar. Jag vill tillägga att under besöket i Ryssland kunde man iaktta allvarliga uttryck för antisemitism, extremism och bakåtsträvande tendenser. Tyvärr måste jag konstatera att marknadsekonomin i brist på erforderlig konkurrens, effektiv finansiell styrning av ekonomin och socialt verksamma begränsningar och insatser inte fungerar tillfredsställande. Sveriges insatser bör i hög grad inrikta sig inte bara på kunskapsöverföring utan också på att svenska experter och yrkeserfarna i ökad utsträckning kan vara med och delta i den ekonomiska verksamheten under en övergångs och inkörningsperiod. Min uppfattning är att det är särskilt betydelsefullt att Sverige kan koncentrera sina insatser till S:t Petersburgsområdet. Jag anser att här bör stödet och biståndet komma upp i samma nivå som gäller de baltiska staterna. Jag undrar vad utrikesministern säger om det. Det rör sig i stor utsträckning om att söka inrikta sig på inte alltför stora projekt men projekt som är utvecklingsbara. Jordbruket, folkbildningen, kooperation och livsmedelsdistribution är exempel på områden där jag tror att Sverige kan göra speciella insatser och där våra bidrag efterfrågas. På kort sikt behövs givetvis humanitära insatser, men trots det akuta läget är det ändå inte detta man i första hand vill diskutera. Det är sålunda mer fråga om att få hjälp till självhjälp. Rättsväsendet studerades särskilt under besöket, och jag vill i korthet nämna några förslag som jag tycker är viktiga. Ryska parlamentariker intresserar sig nu för JO ämbetet. Jag tycker att Sverige skulle kunna göra insatser för att stödja tillkomsten av en JO Fångvården utvecklas mot ökad humanisering, och jag tycker att rysk fångvårdspersonal borde kunna få inbjudan till Sverige för studiebesök för att sedan vidareutveckla förbindelserna. Det brottsförebyggande arbetet är mycket viktigt med hänsyn till den organiserade och ekonomiska brottsligheten, som är mycket omfattande. Där bör ett utbyte kunna komma till stånd. Slutligen skulle jag vilja säga det som jag i varje anförande talar om. Ryssland och OSS-staterna bör avskaffa dödsstraffet, liksom alla bör göra. Sverige bör vara aktivt i det arbetet. Det skulle ha stor betydelse, om de stora länderna tog ett steg i den riktningen.

Herr talman! Jag vill också tacka utrikesministern för svaret, även om det inte är jag som har väckt interpellationen. Jag var medlem i den grupp som besökte Ryssland, och därför vill jag också förmedla några intryck. Där var många intryck, men det råder en komplex situation där som berör oss nu. Jag vill diskutera de etniska konflikterna som vi dagligen ser sprids i olika delar av det forna Sovjetunionen och som kan bli ett hot i vårt närområde. Det är viktigt att visa för de människor som lever i dessa olika områden att vi engagerar oss internationellt och försöker skapa lösningar på dessa konflikter på fredlig väg. Jag träffade i Moskva en professor i internationell rätt och en medarbetare till honom -- en forskare som tog sin Masterexamen på Wallenberginstitutet i Lund. De är båda mycket intresserade av att bygga upp kontakter, bl.a. med Sverige. De tänkte öppna ett institut i Moskva för etniska konflikter i samarbete med andra länder. De vill få fram mer information och kunskap för att kunna skapa fredliga lösningar på konflikter. De berättade att de hade kontakt med ett forskningsinstitut i Tyskland. Det vore fint om Sverige kunde delta i ett sådant internationellt samarbete just för att kunna lösa konflikter. Det är fruktansvärda grymheter som pågår i dag i t.ex. många delar av Jugoslavien. Jag skulle vilja ha en reaktion från utrikesministerns sida på den punkten.
Herr talman! Regeringen delar uppfattningen som har framförts här att S:t Petersburgsområdet är en av de områden som skall prioriteras. Jag är övertygad om att våra kontakter med S:t Petersburg kommer att växa och tillta i omfattning och styrka. En förklaring till att, glädjande nog, kontakterna fungerar så snabbt med de baltiska staterna är det breda folkliga engagemanget. Det är så många i det svenska samhället som har gamla kontakter och som nu knyter an till gamla band och traditioner. Därför går arbetet snabbt. Jag tycker att vi skall vara glada över det. Jag är övertygad om, och regeringen är uppmärksam på detta, att S:t Petersburg är en viktig samarbetspartner. Katastrofbistånd har skickats till S:t Petersburgsområdet, bl.a. på kärnsäkerhetsområdet. En modellarbetsförmedling har skapats, och fler insatser kommer. Jag är övertygad om att jordbruksområdet, som har nämnts av Marianne Andersson, är kolossalt viktigt. LRF och våra jordbruksorganisationer är de som kan göra mycket för att överföra kunskap till de människor som vill bli jordbrukare i vår mening, dvs. privata företagare. Samtidigt måste vi i Sverige nu uppmärksamma frågorna om utsäde och konstgödsel. Bl.a. har vi möjlighet att göra det i vårt samarbete med Baltikum. Jag vet att man inom EG nu diskuterar hur en del av de stora resurserna som är anslagna för katastrofbistånd skall kunna användas för att i stället bekosta utsäde och handelsgödsel. Om Sverige vore medlem av EG i dag, skulle Sverige kunna hjälpa till direkt i denna process. En diskussion pågår inom EG i denna fråga. Självfallet delar jag uppfattningen att demokratin i alla dess former, dit tillhör ju rättssamhället, är oerhört väsentlig. Det är ett viktigt område för oss i Sverige att vara verksamma i. Jag vill återigen peka på värdet av fortsatta parlamentarikerkontakter på det här området. Jag vill för Ingela Mårtensson peka på det faktum att det inom ESK-processens ram diskuteras ett tillsättande av en minoritetsombudsman. Man har inom ESK arbetat mycket med minoritetsfrågor och skyddet för mänskliga rättigheter. Det är mycket möjligt att den rätta vägen att gå är att inom EKS-processens regelverk ha en minoritetsombudsman. Detta utesluter inte på något sätt behovet av nationella institut och samarbete med andra institut, t.ex. Wallenberginstitutet -- som Ingela Mårtensson berättade om. De olika processerna måste förstärka varandra.

Herr talman! Fru utrikesminister! Att jag blandar mig i debatten här i dag beror dels på att jag är intresserad av förhållandena i Mellanöstern, dels på att jag i söndags kom hem från en veckolång resa i området. Vi var några riksdagsmän som var nere i Mellanöstern och kunde se hurdana förhållandena är. Jag måste konstatera att situationen är lika dålig som den har varit vid tidpunkten för alla mina fyra fem tidigare resor. Ingenting har blivit bättre. Snarare är tendensen den att det har blivit sämre -- jag talar då om palestiniernas situation. Naturligtvis är situationen för den israeliska staten också jobbig, med tanke på den oro som människor där lever med. Det skall inte förnekas. Men det dagliga förtryck som jag har kunnat konstatera att palestinierna möter är mycket grymt. Det är, precis som tidigare, fråga om godtyckliga anhållanden. Det förekommer kollektiva bestraffningar -- vi har sett hus som har rivits ner av den israeliska armén exempelvis därför att någon son i huset har kastat sten på en militärjeep. Det är fråga om en hård tidningscensur. Det är fråga om ett kulturförtryck som visar sig i att man vill stänga nationalteatern i östra Jerusalem. Det är fråga om ett förtrampande av grundläggande mänskliga rättigheter på många olika plan. Ett exempel är att studerande när de reser utomlands för att studera inte har några garantier för att de får återvända till de ockuperade områdena. Militärens agerande är också mycket brutalt. Vi har fått många exempel på att soldaterna helt utan förvarning skjuter på palestinska ungdomar och också på äldre människor. Man är inte särskilt noga med hur man hanterar de personer man vill ha kontakt med. Det kan räcka med att en person kommer med ett paraply en regnig dag för att han skall bli beskjuten. En allvarlig sak är också bosättarnas sätt att agera. Vi besökte borgmästaren i Betlehem, Elias Freij. Han berättade om hur han för en kort tid sedan hade blivit angripen i sin bostad av bosättare från Han hade barn i huset, som blev livrädda när de blev beskjutna av bosättarna. Just bosättarnas uppträdande, tillsammans med en del andra saker man ser, gör att man måste konstatera att, som också organisationer för mänskliga rättigheter i området säger, den totala laglösheten råder inom de ockuperade områdena. En annan sak jag tycker är mycket frustrerande att se är den klassindelning av palestinierna som finns inom de ockuperade områdena. Bor man i Gaza har man ett speciellt ID-kort och en speciell skylt på bilen, bor man på Västbanken har man en annan skylt, och bor man i Jerusalem har man en skylt. Om man råkar bo på Västbanken och vill besöka östra Jerusalem, där man kanske har bott tidigare och har släktingar, får man inte göra det om man inte går till militärmyndigheterna och begär särskilt tillstånd. Jag träffade bl.a. en kristen präst och avsatt borgmästare från Ramallah, som berättade att han hade varit tvingad att söka ett särskilt tillstånd för att träffa oss en fredagskväll. Det är ganska grymt att människor skall behandlas på det sättet. Man kan exempelvis inte visa en flagga utan att bli trakasserad eller kanske t.o.m. beskjuten. Det har gått så långt att också FN:s egen organisation UNWRA är drabbad. Med anledning av denna situation har jag en fråga till utrikesministern. Är regeringen beredd att medverka till en förstärkning av skyddet för palestinierna på de ockuperade områdena i form av ett internationellt skydd, lämpligen i FN:s regi? Det är något man efterfrågar på grund av de osäkra förhållanden man lever under. Jag tycker att det som utrikesministern anger när det gäller fredsprocessen är ett bra avstamp. Till skillnad från Hadar Cars uppfattar jag inte den radikala förändring som Hadar Cars talade om. Detta gör att jag genast blir intresserad av att till utrikesministern ställa frågan: Vari ligger den radikala förändringen i svensk utrikespolitik på detta område? Hadar Cars har ju tydligen upptäckt en sådan förändring och dessutom en radikal sådan. Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan, och om det har skett en sådan förändring tycker jag att vi skall debattera den här i dag. Det är i så fall viktigt. Borgmästare Freijs inställning är intressant att förmedla till kammaren. Freij ingår alltså i förhandlingsdelegationen, och han säger att palestinierna är beredda till en dialog under alla omständigheter tills freden är nådd. Palestinierna är alltså inte beredda att ge upp samtalen. Jag tycker att det visar på en enormt försonande och hoppingivande inställning när en ledande ledamot av förhandlingsdelegationen, som säger sig representera hela delegationen, uttrycker sig på det sättet. Det är naturligtvis viktigt att regeringen är aktiv i den här fredsprocessen och ger den allt stöd den kan få. USA spelar i detta sammanhang en avgörande roll, och jag förutsätter att regeringen gör allt vad den kan för att aktivt stödja fredsstiftande krafter, inte minst USA:s agerande. Har utrikesministern några nyheter när det gäller regeringens insatser just till stöd för själva fredsförhandlingarna? Jag skall be att i mitt nästa inlägg få återkomma med ytterligare några synpunkter, men jag vill nu passa på att fråga Hadar Cars: Har Hadar Cars någonsin besökt de ockuperade områdena?

Herr talman! Utrikesministern! Jag har med glädje konstaterat att utrikesministern i många sammanhang uttalar sig för Sveriges fortsatta stöd för FN och för en vilja att delta i arbetet med att stärka FN som globalt konfliktlösningscentrum. I ingen annan fråga har FN författat så många klara och entydiga resolutioner som just i frågan om Palestina. Det är därför glädjande att i dag ta del av utrikesministerns svar på den här interpellationen och konstatera att regeringen vidmakthåller den principiella uppfattning som Sverige har haft och som vi har drivit i FN och i andra internationella sammanhang. 1949 lovade man att oreserverat acceptera förpliktelserna i FN:s stadga och infria FN:s resolutioner. Det var då framför allt två resolutioner, nr 181 om delning och nr 194 om flyktingarnas rätt att återflytta. Dess värre har Israel som bekant inte uppfyllt de förpliktelser som man åtog sig enligt resolution 273, vilken markerade invalet av staten Israel i FN. Israel har inte heller respekterat den fjärde Genèvekonventionen, trots att man har ratificerat den. FN har i ett flertal resolutioner, såväl i Generalförsamlingen som i Säkerhetsrådet, klart sagt ifrån att den fjärde Genèvekonventionen äger giltighet på de ockuperade områdena. Sverige har också i omröstningar i Generalförsamlingen stött dessa resolutioner. ''Ockupationsmakt må icke deportera eller överflytta delar av sin egen civilbefolkning till område som den ockuperar.'' Trots denna klara formulering har ockupationsmakten Israel på olika sätt konfiskerat uppemot 65 % av Västbanken och något mindre del av Gaza samt överfört en kvarts miljon människor till de ockuperade områdena. I denna troligen för låga siffra ingår alla de bosättare vars mark nu kringgärdar östra Jerusalem -- mark som av Israel räknas som annekterad. De illegala bosättningarna, som har officiellt israeliskt stöd, genomförs nu allt öppnare och hänsynslösare och i en rasande fart. Dessa bosättningar innebär att man övertar palestinsk mark. Under de senaste fyra månaderna har det uppförts lika många bosättningar som under de tio föregående åren. Precis som utrikesministern säger i sitt svar är bosättningarna på Västbanken och i östra Jerusalem ett av de största hindren mot en fredlig lösning av konflikten mellan Israel och palestinierna. Om den principiella inställning som utrikesministern här redovisar kvarstår och om det inte finns några radikala förändringar i den -- som herr Cars, men inte jag har kunnat uttyda -- måste jag ställa en fråga till utrikesministern. Denna principiella hållning får ju inte leda till svensk passivitet, till att man gömmer sig bakom de officiella ställningstagandena och bakom EG:s och USA:s agerande. Sverige har i andra sammanhang fört en mycket aktiv utrikespolitik och påtalat brott mot mänskliga rättigheter, också när stater som man kan förvänta sig mer av, speciellt sådana som kallar sig demokratiska, bryter mot avtal som de har ingått eller konventioner som de har skrivit under. Den förändring som jag möjligtvis hade förväntat mig i utrikesministerns svar hade alltså snarare varit att hon mera hade velat gå till handling för att försvara de centrala delarna i dessa konventioner. Jag har också uppfattat att regeringen i regeringsdeklarationen i allmänna uttalanden har sagt att just värnet om de mänskliga rättigheterna skulle vara en än viktigare fråga för den regering som nu sitter. Det är med den utgångspunkten som jag hade förväntat mig att utrikesministern hade haft några ord att säga om vad man nu aktivt tänker göra. Tänker man kraftfullt påtala de brott mot FN resolutionerna som Israel faktiskt har begått och begår även nu? Vad gör regeringen för att påtala och förhindra vidare brott mot den fjärde Genèvekonventionen, som också vårt land har anslutit sig till? Vi har också förbundit oss att sörja för att konventionen följs. Jerusalem? Det gäller deporteringarna, de kollektiva bestraffningarna, hussprängningarna, stängning av skolor, utegångsförbud och böter som drabbar familjer vars medlemmar har tagits av den israeliska militären. Vad som behövs -- jag hoppas att utrikesministern kan hålla med om det -- är mer av handling från den svenska regeringens sida just för att försvara de mänskliga rättigheterna, de rättigheter som palestinierna i dag frånrövas av en av en stat som kallar sig demokratisk.

Herr talman! Också jag vill bland mig i denna debatt. Jag tycker att den deklaration som utrikesministern här har gjort är mycket välgörande. I huvudsak följer vi inom alla partier en gemensam linje när det gäller att verka för fred i Mellersta Östern, vilket är den enda vägen framåt för befolkningen där. Men jag tycker i likhet med Kent Carlsson också att det löfte som gavs i regeringsdeklarationen om kraftigt stöd för mänskliga rättigheter runt om i världen inte tillräckligt kraftfullt har följts upp när det gäller konflikten mellan Israel och palestinierna. Självfallet måste det få ta tid, med tanke på djupet och svårighetsgraden av denna konflikt, men det är också, som jag upplever det, i viss mening bråttom. Om de krafter och det synsätt som PLO står för i förhandlingarna inte visar sig framgångsrika, finns det nämligen en betydande risk för att andra krafter tar över bland palestinierna och i arabvärlden, något som kan få förödande konsekvenser. Det måste vara förhandlingsvägen som kan leda till framgång. Jag vill fråga: Ser utrikesministern någon organisation som bättre än PLO skulle representera palestinierna i dag? Det finns förutom rapporterna från den grupp som nu har besökt Västbanken naturligtvis också, som vi känner till, rapporter från organisationer för mänskliga rättigheter. Amnesty International har ju inför FN:s kommitté för mänskliga rättigheter räknat upp en rad av de övergrepp som i dag begås. FN:s säkerhetsråd har också i en resolution den 6 januari fördömt Israels beslut att deportera tolv palestinier. Det var en mycket skarp och fast deklaration. Jag kan inte minnas att jag i detta sammanhang såg någon reaktion från regeringen. Utrikesministern talade om de bestialiska mord på sovande israeliska soldater som inträffade för en tid sedan, och hon använde då ett kraftfullt språkbruk. Men när sedan Mona S:t Cyr i FN:s tredje kommitté för mänskliga rättigheter talade om de ockuperade områdena uttryckte hon sig som om de ockuperade områdena fortfarande bara är en källa till besvikelse och oro. Språkbruket har i detta sammanhang en viss betydelse. Den 29 november stängde Israel Bir-Zeituniversitetet på Västbanken för ytterligare tre månader. Har den svenska regeringen på något sätt agerat med anledning av detta? Jag tycker också att kärnvapenfrågan är av stor betydelse i det här området. Det är, som flera talare, också Hadar Cars, har sagt, nödvändigt att man förhindrar att det där utvecklas kärnvapen. Israel har naturligtvis ett stort ansvar för att inte utveckla kärnvapen. Det är Israel som anförs som ett huvudsakligt argument av de arabledare som vill utveckla kärnvapen i dag.

Herr talman! Fru utrikesminister! Jag hade inte för avsikt att delta i denna diskussion. Jag är själv jude, och för mig betyder Israel en viktig trygghet inför det som kan hända i världen med mig och andra judar i framtiden, med mina barn och mina barnbarn. Men jag kände mig nästan tvungen att gå upp i talarstolen och säga någonting. Det är flera som vill tolka tonen i utrikesministerns anförande. Jag tror att Margaretha af Ugglas kan göra det bäst själv. Men jag vill säga för min egen del att jag upplevde statsrådets anförande som balanserat. Det uttrycker förståelse för båda sidors problem. Det gäller tyvärr inte alla anföranden i dag, och det smärtar mig djupt. Det som händer i Mellanöstern är djupt, djupt tragiskt för alla parter. När vi diskuterar dagens situation, måste vi ändå titta litet på bakgrunden. Det finns alltid en historisk bakgrund till dagens händelser. Dagens situation i Mellanöstern och de aktuella problemen har sin grund i ömsesidig, välgrundad misstro. Israel tillkom 1948 genom en omröstning i Förenta nationerna. Vad som ledde världens dåliga samvete till att rösta så vet alla. I 44 år har det lilla landet inte haft en enda dags fred. Israel har varit berett till fred vid många tillfällen. Men vi vet alla att Israel har blivit anfallet gång på gång. Det måste man komma ihåg när man diskuterar dessa förhållanden. Israels situation är inte avundsvärd i dag. Jag tror inte att någon skulle vilja byta Sveriges situation mot Israels. Israel har inte fred, har inte haft fred en enda dag och får inte misslyckas i ett enda krig. Vi vet vad som händer om Israel misslyckas i ett enda krig: Israel blir utplånat. Vi är alla överens om att vi önskar fred i Mellanöstern. Vi önskar fred överallt i världen. Men frågan är på vilket sätt freden kan uppnås. Det finns inga enkla lösningar, som man antyder här. Jag delar utrikesministerns uppfattning att det har ägt rum en positiv utveckling. Jag ser positivt på att Sverige skall spela en aktiv roll och är berett att aktivt bidra i den processen. Men då måste Sveriges inställning och agerande uppfattas som balanserat och neutralt. Alla måste väl vara medvetna om att Sveriges inställning under den tidigare regeringen och under de allra senaste åren -- inte tidigare -- inte uppfattades som neutral. Det ena utspelet efter det andra uppfattades som en partsinlaga. Jag ser optimistiskt på framtiden. Jag måste göra det. Situationen i Mellanöstern med Israel och omgivande arabiska länder och palestiniernas situation är djupt tragiska. Men ingen av oss i detta rum vet hur den ömsesidiga misstron och rädslan skall överbryggas. Om vi skall delta i den processen måste vi visa en smula ödmjukhet.

Herr talman! Jag skulle också vilja instämma med dem som säger att detta var ett uttömmande och mycket bra svar, som jag tror att vi alla i riksdagen kan ställa oss bakom. Det tycker jag är glädjande. Det är viktigt, som många också sagt här, att Sverige tar en aktiv del när det gäller fredsprocessen och att man kommer vidare. Det är ju ännu bara en början, och misstron mellan de olika folkgrupperna här är ju väldigt stark. Det är viktigt att man försöker bryta detta misstroende och i stället kommer över till ett förtroende mellan folken. Det är en önskan man har på lång sikt. Utrikesministern tar upp ESK som en modell som man skulle kunna hoppas på att kunna bygga ut i den här regionen. Det handlar om ett väldigt litet område. I framtiden måste människorna här kunna samarbeta. Det gäller inte minst vattenfrågan, som är väsentlig för alla. Den måste lösas gemensamt. Sedan vill jag också instämma i vad Hadar Cars sade när han tog upp kärnvapenspridningen, som är en väldigt viktig fråga, nämligen att vi från svenskt håll aktivt agerar för att kärnvapen inte skall spridas i regionen. Det gäller heller inte bara kärnvapen, utan det gäller massförstörelsevapen över huvud taget, som de biologiska och de kemiska vapnen. Vad man kan hoppas på är att det i den här regionen blir en zon fri från massförstörelsevapen. Det skulle jag också önska att den svenska regeringen aktivt verkade för.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att vi för en värdefull diskussion här i kammaren i dag. De olika inläggen belyser olika sidor i den tragiska situationen i Mellanöstern, men samtidigt uppskattar jag att det i alla inläggen finns en konstruktiv grundton. Jag skall inte recensera mitt eget interpellationssvar, men jag vill framhålla att man inte kan säga allt i ett interpellationssvar. Jag vill dock säga att jag tar på allvar den kritik som tidigare har riktats mot Sverige för att föra en ensidig Mellanösternpolitik. Jag tror att vi gör bäst nytta i Mellanöstern om vi för en balanserad Denna balans får dock inte upprätthållas till priset av tystnad -- det vill jag gärna understryka. Vi måste reagera på övergrepp och orättfärdigheter oavsett vem som begår dem. I detta perspektiv förtjänar mr-läget och bristen på demokrati i arabvärlden att noga granskas. Endast om vi är tydliga och uppriktiga också åt detta håll kan vår kritik av Israel när den måste förekomma -- den gäller bosättningspolitiken, och den gäller situationen i de ockuperade områdena -- få substans. Demokratifrågorna måste lyftas fram när det gäller Mellanöstern. Enbart om vi också får en demokratisk utveckling i Mellanöstern kan en framförhandlad fred bli bestående. Det är riktigt, som här har sagts, att fredsprocessen nu är det centrala. Det är också riktigt att naturligtvis framför allt de bilaterala förhandlingarna måste lyckas. Samtidigt delar jag Ingela Mårtenssons önskan och förhoppning att vi skulle kunna få se ESK processen förd vidare i Mellanöstern. Det gör att vi från svensk sida är mycket uppmärksamma på möjligheten att bidra i de multilaterala förhandlingarna. Det är någonting som inte i första hand ankommer på oss -- vi måste få förfrågan om det, vi måste få se intresse för det från de deltagande parterna, men vi är mycket uppmärksamma på om vi kan lämna något bidrag i de multilaterala förhandlingarna. Jag tror ändå att det är här, i någon form av ESK-process -- med dess betoning av demokrati och mänskliga rättigheter men även av andra frågor som det är så viktigt för regionen att lösa i samverkan -- som man kan se ett hopp för framtiden för länderna i Mellanöstern och framför allt för människorna i Mellanöstern. Icke-spridningsfrågorna är kolossalt viktiga, Hadar Cars, och vi arbetar med dem i olika fora och kommer naturligtvis att fortsätta att vara mycket uppmärksamma där.